Nr 130 Herr talman! Frågan om anstaltsnedläggningarna. som fröken Mattson Torsdagen den har tagit upp, kommer herr Polstam senare att utveckla utskottsmajo 12 maj 1977 ritetens syn på. Jag går därför inte närmare in på den. Justitieutskottet har i betänkandet nr 29 behandlat kriminalvården och — Anslag till kriminalkriminalvårdsreformen relativt utförligt, bl.a. mot bakgrund av den del — vården vis livliga debatt som förs om problemen inom kriminalvården. I ett särskilt yttrande till utskottets betänkande har herr Winberg och jag, med anledning av en moderat motion om utvärdering av 1973 års kriminalvårdsreform, konstaterat att utskottet gått relativt långt i sin skrivning om de brister som råder inom kriminalvården. På några punkter är skrivningarna så pass skarpa att de utan att ha fått formen av tillkännagivanden nästan kan uppfattas som sådana. Mot bakgrund av detta, men också med hänsyn till den pågående undersöknings och utredningsverksamhet inom kriminalvårdsområdet som utskottet utförligt redovisar. har vi avstått från att vrka bifall till kravet på en fullständig utvärdering av reformen. Låt mig ändå, herr talman, något kommentera vissa förhållanden som utskottet funnit särskilt anmärkningsvärda. Det gäller främst den skrämmande stora förekomsten av narkotika på anstalterna, som delvis omöjliggör en vettig kriminalvård. Många interner som aldrig prövat på narkotika blir narkomaner under sin fängelsevistelse. En undersökning visar att ungefär 8 26 av Sveriges interner har fått sin första kontakt med narkotika under fängelsetiden. Kriminalvårdssivrelsens informationsavdelning uppger att 90 2ö av samtliga som under 1975 och 1976 häktats i Stockholm vid Kronobergshäktet är hemfallna åt narkotikamissbruk. Den officiella statistiken — Kriminalvården 1975 — anger att andelen missbrukare på alla våra anstalter de senaste åren legat på ca 25 6. År 1975 var något över 9 000 personer intagna på anstalt för längre eller kortare tid. Om siffran 25 "a är riktig. skulle det innebära att över 2 200 interner 1975 var narkotikamissbrukare. Ofta anförs dock att dessa senare siffror förmodligen är tagna i underkant och att procenttalet sannolikt ligger närmare 50, vilket skulle innebära att ca 4 500 av de intagna år 1975 skulle vara narkotikamissbrukare. Förhållandena har under 1976 sannolikt förvärrats. Herr talman! De äckligt utstuderade och raffinerade metoder för insmuggling av narkotika på anstalterna som förekommer är sådana att man med vämjelse vänder sig mot att införa ett kontrollsystem som skulle helt omöjliggöra sådan insmuggling. Ändå är förhållandena sådana, vad gäller uppgörelser mellan de intagna med stundom otäcka inslag av våld. vad gäller risken för att interner med eller mor sin vilja görs till narkomaner. vad gäller personalens arbetssituation och säkerhet och naturligtvis allmänt ur behandlings och brottbekämpningssynpunkt, att man allvarligt måste fråga sig om inte direkta och kraftiga åtgärder nu hade varit fullt motiverade. 123 vården Utskottet skriver också att situationen självfallet är oacceptabel och vidare att situationen måste bedömas som allvarlig och att vtterligare åtgärder erfordras. Jag uppfattar denna skrivning så att den av regeringen nyligen tillsatta arbetsgruppen för samordning av samhällets insatser mot narkotikamissbruket relativt omgående bör framlägga förslag, som kan leda till snabba förbättringar. Eu sådant förslag. som redan diskuterats, kan vara att genom ökad differentiering av de intagna söka skapa s.k. narkotikafria anstalter för dem som vill bort från narkotikan och är beredda att underkasta sig den provtagning som erfordras för att man fortlöpande skall kunna försäkra sig om att anstalten hålies fri från narkotika. Härigenom kan de starkt begränsade resurser som kriminalvården förfogar över i jakten på narkotikan, bl.a. de s.k. visitationspatrullerna, riktas med kraft mot de anstalter där narkotikasituationen ter sig svårkontrollerad. För mig ter det sig också ofrånkomligt att vad gäller dessa senare anstalter allvarligt pröva om besöksregler och permissioner är riktigt utformade med hinsyn till kravet att förhindra insmuggling av narkotika. Vi har som sagt avståll från att reservera oss på denna punkt men har ändå velat markera hur ytterligt oroande vi uppfattar situationen. Det är och förblir heh orimligt och djupt stötande för rättssamhället att vi inte kan garantera de intagna skydd mot grovt våld samt att en intagen inte kan vara säker på att inte mot sin vilja göras vill narkoman under sin anstaltsvistelse. Om inte förhållandena snarast förändras till det bättre kommer vi självfallet att aktualisera frågan på nytt. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har inget att erinra mot vad herr Körlof har sagt. Jag vill bara påpeka att enligt de uppföljningar som man har gjort med just det klientel som är så gravt narkotikaskadat, har det nya inträffat att två tredjedelar har förklarat att de vill ha hjälp för att komma ifrån sitt missbruk. Därför tror jag inte att man bara skall tala om repressiva åtgärder. Jag tror att man, som kriminalvårdsstyrelsen gjorde på en presskonferens i Kalmar i går, också får tala om en behandlingskedja, om möjligheter att differentiera behandlingen med många åtgärder i små team för att hjälpa detta klientel. Det är också ett förslag som jag tror kommer att läggas fram för samarbetsgruppen för samhällets bekämpande av narkotikamissbruket. Både positiva behandlingsinsatser och repressiva åtgärder sida vid sida är nödvändiga.
Jag tror att vi är helt överens om att man inte enbart kan gå fram med vad fröken Mattson kallar för repressiva åtgärder.

Jag tror inte att vi har några delade meningar — vården på den här punkten. Jag ville bara betona hur allvarlig situationen just nu är när det gäller narkotikamissbruket på våra anstalter.

Herr talman! ”Om man tränger ihop däggdjur på små ytor börjar de snart bitas, angriper omgivningen och varandra. De mestadels enkönade fängelserna präglas av en maskulin tuffhetskultur, brutalisering, råhet och igelkoumentalitet. Miljön är en eländig grå torftighet, sterilitet, numrering, avpersonifiering, understimulering, uniformering av både fångar och vårdpersonal. I de sterila, TV eller snart radarbevakade kulverterna lunkar en håglös grå skara på väg vill och från tvångsarbetsfabrikerna. Här finns föga av värme. ömhet, livsglädje. I kriminalvårdens bestutsmaskineri finns inte kärlek, dröm och poesi utan televisionens vaktande isöga, stål och betong. Här finns förnedring och maktlöshet, infantilisering och förmyndarmentalitet, sexuell snedvridning, enformighet, understimulering och meningslöshet. Förlorade år utan livskvaliteter. Här växer en trots och hatkultur, de utstöttas gemenskap mot dem som fängslar dem, fånghållarna, samhället. Man anpassar inte människorna till samhället genom att isolera dem från det. I kriminalvården är man bara rädd för, inte rädd om människor — och vi tenderar alla alt bli sådana som man tror alt vi är. Kort sagt, man överkompenserar inte den yttre och inre fattigdomen. man förstärker och konserverar den.” Herr talman! Det här var ett citat från docent Karl Erik Törnkvist. en icke obekant man i kriminalvårdssammanhang. Det är visserligen några år sedan han sade detta. men jag tror att det är lika aktuellt i dag. Jag har citerat detta därför att man försöker göra gällande att svensk kriminalvård mer och mer humanisceras. Jag delar inte det resonemanget. Som bekant delas det inte heller av seriösa experter på svensk kriminalvård, och bland dem inräknar jag naturligtvis fångarna på våra fängelser. | Humaniscringen skall ju också hänga intimt samman med att svensk kriminalvård skall syfta till ”återanpassning” av fångar till samhället och gemenskapen. Jag vill påstå att denna äåteranpassning i praktiken innebär att man anpassar människor. som på ett eller annat sätt kommit in på brottslig verksamhet, till att också i fortsättningen sysselsätta sig med sådan verksamhet — fast kanske i grövre och mera avancerade former. Detta bekräftas 125 vården också av den undersökning som nyligen gjorts av Ulla Bondesson. Den visar att ju mera tvång som utövas i kriminalvården, desto större blir antalet återfall i brottslighet. Och tvärtom, ju mindre tvång, desto lägre blir antalet återfall. Den omskrutna kriminalvårdsreformen från 1974 har vad jag kan förstå inte på något sätt förändrat situationen. Frivården, som skulle få större chans, står på samma fläck och stampar. Motivering: brist på resurser. Lokalanstalterna kan inte byggas i den takt som är nödvändig. Motivering: brist på resurser. Vårdplatserna för narkomaner kan inte byggas ut så att de någorlunda täcker behovet. I stället slussas många av dessa människor in på fängelserna. Resultatet blir att skattebetalarna tvingas betala svindlande summor till ett fängelsesystem i vilket man förvarar människor och så småningom släpper ut dem — än mer förstörda och hatiska mot samhället än när man spärrade in dem. Narkomaner kommer ut mer söndertrasade än när de tvingades in i fängelserna. Detta kallas för humanisering - och av de värsta demagogerna för dalt! Ja, herr talman, det är en brutal humanisering och ett brutalt daltande! Det är inte så att de människor som är rädda för överfall. misshandel och stölder kan känna sig lugnade av de locktoner som främst borgerliga politiker slänger ur sig om att de skall komma till rätta med brottsligheten. Tvärtom bidrar de i stället till att förvärra problemen genom den kriminalvårdspolitik som dessa borgerliga politiker lyckats trumfa igenom. Man förändrar inte en människa socialt, mänskligt och ömhetsmässigt genom att ytterligare späda på detta med ett auktoritärt kriminalvårdssystem. Man förbättrar inte vårdpersonalens attityder och arbetsförhållanden genom att tvinga dem att delta i denna s.k. vård. Jag vill. herr talman, sammanfatta vad jag nu sagt med att citera en intervju i pockettidningen R med en person som heter Egon: "Den s.k. vården ger en inte en chans att utvecklas som minniska. Inte en chans att mogna och själv ta ansvar för nånting. Allt är räknat och uppmätt. Andra styr och ställer och bestämmer och fixar.

Herr talman! Jag ställde några frågor, herr Polstam, om de kvinnliga fångarna. Jag vet inte om herr Polstam är utskottets talesman, men jag förmodar det. och jag tycker att det skulle vara nyttigt att få svar på de frågor jag ställde. Vad är anledningen till att man inte redan i dag kan placera män och kvinnor på samma anstalt? Herr Polstam och jag är såvitt jag förstår överens om att de kvinnliga fångarnas situation i dag är oerhört dålig. Vi vet att den är dålig för de manliga fångarna men att den för de kvinnliga är ännu sämre. Den enda riksanstalt som finns för dessa är ju Hinseberg. Vad sedan gäller ett erkännande av FFCO som en förhandlingsorganisation är jag medveten om att man inte kan göra en jämförelse med förhållandena utanför fängelserna. Kriminalvårdsstyrelsen och de byråkrater som sitter där avgör om man över huvud taget skall förhandla med fångarna och deras organisation FFCO eller inte. Detta är otillfredsställande. Om man legaliserade fångarnas organisation skulle förhållandena bli bättre. Då skulle inte kriminalvårdsstyrelsen från fail till fall kunna avgöra om den vill förhandla eller inte. Som jag sade i mitt huvudanförande är detta ett oerhört viktigt led i dens.k. återanpassningen. Jag tycker att man skall se det som någonting oerhört positivt att fångarna har blivit medvetna om samhället och sitt samhällsansvar. Vi politiker borde stimulera detta. Det kan vi göra, som herr Gahrton och jag krävt I var sin motion, genom att erkänna den här organisationen och ge den en jegal status.

Herr talman! Jag vet mig aldrig ha varit med om alt motsätta mig att kvinnliga intagna skulle kunna finnas på samma anstalter som manliga intagna. Vi har vid två tillfällen behandlat detta i utskottet och förordat att placera kvinnor på lokalanstalter med män, även om man inte har sagt att de skall bo tillsammans, utan åtskilda. Herr Måbrink säger att situationen är dålig för de kvinnliga fångarna. Det är klart att den är dålig för alla kvinnor som sitter i fängelse. Det är ju likadant för männen. Men man kan inte bortse ifrån att samhället ändå successivt har arbetat för att förhållandena för kvinnorna skall bli bättre. När det gäller fångarnas centralorganisations förhandlingar kan jag faktiskt inte mer än åberopa vad utskottet kommit fram till. Den tvångssituation fångarna befinner sig i är inte främmande vare sig för herr Måbrink eller för mig. Att driva frågan på ett sådant sätt att de ansvariga 131 vården inom kriminalvården inte skulle kunna utföra sitt arbete är inte heller riktigt.
Herr talman! Jag sade, herr Polstam, att inte heller för de manliga fångarna är förhållandena bra. Men för de kvinnliga är förhållandena ännu sämre. Jag noterade också i mitt huvudanförande att utskottet talade om att man skulle kunna placera kvinnor och män på lokalanstalterna. Om jag inte har alldeles fel är det korttidsfångar som placeras där. Men hur är det på riksanstalterna?

Herr talman! Men Förenade fångars centralorganisation kan ju ställa sådana krav, herr Måbrink, att dessa helt enkel inte går att uppfylla. Det måste man tänka på också. När det gäller att placera kvinnor på riksanstalter kan jag inte se att det skulle vara något fel. Men det finns eu visst problem med detta, och det är att vi har så få kvinnliga intagna att det i dag inte är lätt att lägga om hela verksamheten. Vi har nu Hinseberg och ytterligare något ställe för kvinnliga intagna. Förutsättningen för att man skall kunna placera kvinnliga fångar på manliga riksanstalter är ju att man även kan placera män på Hinseberg. Den möjligheten är ju inte utesluten, och den har vi aldrig satt oss emot — men vi har såvitt jag vet över huvud taget inte diskuterat den. | Jag påminner mig nu, herr Måbrink, att det inte finns någon motion från vpk:s sida i de här frågorna. Det är egentligen bara synpunkter som herr Måbrink har tagit upp från talarstolen under debatten i dag. Det finns således ingen vpk-motion avgiven om detta till den här riksdagen.

Herr talman! I justitieutskottet råder enighet om att fångvårdsanstalter — Anslag till kriminalkan behöva läggas ner och att platsantalet på anstalterna kan behöva = vården begränsas som en följd av de senaste årens minskade platsbehov. Men utskottet har inte kunnat acceptera det beslut som regeringen fattade den 22 december i fjol om nedläggningar. Ett cnigt utskott går emot regeringens beslut att lägga ned allmänna häktet i Östersund, även om de borgerliga ledamöterna accepterar ett minskat platsantal vid häktet. Ett enigt utskott vill också göra regeringen uppmärksam på önskemålet om ett senare datum för nedläggning av anstalten Lärbro på Gotland. Socialdemokraterna i utskottet vill göra nedläggningstiden för Lärbro avhängig av den tid det kan ta för regeringen och arbetsmarknadsmyndigheterna att skaffa regionen annan sysselsättning. De borgerliga har en mera allmän motivering för sin önskan om senareläggning. Utskottet motsätter sig också regeringens nedläggningsplaner för Ulriksfors, där dock de borgerliga accepterar en nedläggning, medan socialdemokraterna vill bevara anstalten med ett till 40 reducerat platsantal. Utskottet har också tagit intryck av den kritik som från de anställdas sida har riktats mot regeringens agerande vid nedläggningsbeslutet. Ett enigt utskott har skrivit in i betänkandet att vi anser det viktigt att personalen blir informerad på ett tidigt stadium. Jag skall nu redovisa de motiv som socialdemokraterna i justitieutskottet har haft för de reservationer som har fogats ull utskottets betänkande. Starkaste reaktionen mot det nu redovisade beslutet av regeringen har gällt förslaget om att lägga ned häktet i Östersund. I regeringsorganet Östersunds-Posten, som hör centern till, undrade hiäktets personal i ett uttalande dagen efter regeringens beslut om inte vederbörande i kanslihuset hade tagit fel på häkte. Man menade att en nedläggning av häktet i Östersund var totalt orealistisk, och man sade också aut fyra dagar före regeringens beslut hade man haft centralt företagsnämndsmöte utan att det med ett ord hade nämnts någontung om nedläggningsplanerna. Justitieutskottet har också haft svårt att finna något skäl för den centralisering till häktet i Härnösand —- 23 mil från Östersund - som regeringen har önskat göra. Häktet i Östersund togs i bruk så sent som 1970. Det är inrymt i det nya polishuset, och lokalerna är i gott skick. Där förvaras såväl häktade och anhållna som personer som gripits för brott eller avvikit från andra anstalter eller institutioner. Häktet betjänar hela Jämtlands län. Personalen vid häktet svarar också för en omfattande transportverksamhet. I fjol utfördes 441 transporter, och tidsåtgången för den verksamheten var 2 818 timmar. Regeringens motiv för nedläggningsbeslutet är kort och gott låg beläggning. Även om man tycker att 431 intagna 1976 kan betecknas som 133 vården låg beläggning har variationerna varit stora. Som mest har på dagtid noterats 22 intagna i de 19 tillgängliga rummen. Vid flera tillfällen nattetid har samtliga platser varit utnyttjade. Detta är, herr Polstam, anledningen till att socialdemokraterna i utskottet inte har kunnat göra gemensam sak med de borgerliga i fråga om planerna på att reducera platsantalet i Östersund. Hade nu inte avståndet till närmaste häkte varit av norrländskt mått, hade vi kanske haft någon liten förståelse för beslutet. Men om regeringens beslut om nedläggning verkställs, skulle detta innebära att personer som häktas av tingsrätterna i Östersund eller Sveg fick transporteras 25 mil till häktet i Härnösand. Den transporten skulle följas av en omfattande reseverksamhet för polis, åklagare och advokater. Detta skulle innebära inte bara enorma resor utan också - som ett femtontal advokater i Jämtland har påpekat i skrivelse till regering och utskott — en mycket stor tidsspillan. För de häktade skulle det innebära små möjligheter till kontakt med anhöriga och med försvarare, och möjligheten för frivården i Östersund att fullgöra sina arbetsuppgifter skulle närmast omintetgöras. Utöver detta skulle anhållna och gripna i fortsättningen få förvaras hos polisen i Östersund, som därmed skulle få nya och resurskrävande arbetsuppgifter och troligen också skulle få ta de nuvarande häkteslokalerna i anspråk för denna verksamhet. I den socialdemokratiska reservationen har vi påpekat att en nedläggning av allmänna häktet i Östersund mot denna bakgrund inte torde innebära några kostnadsbesparingar för statsverket. Helt nyss uppträdde herr Polstam här i talarstolen och sade att han delade 'vår uppfattning i detta fall. Det skulle ha varit mycket intressant att här få veta vad regeringen egentligen har haft för motiv till sitt beslut om nedläggning och hur man avfärdar de argument mot nedläggningen som jag här har anfört.

För beslutet att lägga ned riksanstalten Ulriksfors, den enda i övre Norrland, och riksanstalten Lärbro på Gotland har regeringens motiv varit att de anstalterna, som det heter, från kriminalvårdssynpunkt är olämpligt belägna och att de byggnadsmässigt är i särskilt dåligt skick. Dessa uppgifter har bestridits av kommunala talesmän och representanter för personalen på de två anstalterna. Jag har personligen också haft möjlighet att besöka Ulriksfors, och jag har kunnat konstatera att den anstalten har många fördelar som en stor del av våra övriga anstalter i dag saknar.

När det gäller förslaget att lägga ned Lärbroanstalten har socialdemokraterna, med åberopande av utskottets ställningstagande 1975, föreslagit att nedläggningen skall anpassas till arbetsmarknadsmyndigheternas och regeringens möjligheter "att skaffa regionen annan sysselsättning. Detta, anser vi, kan motivera en senareliggning. De borgerliga har inte önskat gå så långt. De har nöjt sig med ett tillkännagivande i en till intet förpliktande skrivning om att dröja utöver den frist som regeringen har bestämt. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman herr Polstam vad nu detta innebär. Innebär det en senare tidpunkt än regeringens föreslagna ”så snart som möjligt”, alltså inte i morgon men väl i övermorgon? Eller innebär det, såsom regeringsorganet Östersunds-Posten refererade den borgerliga ståndpunkten om Lärbro och Ulriksfors efter utskottets preliminära beslut, att borgarna önskar flytta nedläggningen in på 1980-talet? Det skulle vara mycket värdefullt att få ett klarläggande om detta från herr Polstam. Nedläggningen av anstalten i Ulriksfors berör en kommun inom det inre stödområdet som under många år har drabbats hårt av samhällsförändringen. Sedan 1960-talets början har kommunens befolkningsunderlag minskat med ca 6 000 personer. Trots detta är arbetslösheten fortfarande mycket hög. Vid senaste årsskiftet var antalet arbetslösa 506, och antalet arbetssökande var samtidigt 813. Möjligheterna för de anställda i Ulriksfors att få annan sysselsättning, om de vill bo kvar i regionen, måste betecknas som mycket, mycket små. Även om man inte direkt skall ta regionalpolitiska hänsyn vid anstaltsindragningarna, anser vi inte att man helt kan bortse från de konsekvenser en indragning kan få för de anställda och för berörda kommuner. Nu hade naturligtvis dessa hänsyn inte vägt lika tungt om vi inte samtidigt hade kunnat finna att skälen för nedläggningsbeslutet är långt ifrån övertygande. Regeringen påstår att anstalten i Ulriksfors är olämpligt belägen från kriminalvårdssynpunkt. Det olämpliga skulle då bestå i att avstånden till anstalten är avskräckande. Som vi påpekat i.den socialdemokratiska reservationen är Ulriksfors den enda riksanstalten i övre Norrland. De intagna är också till övervägande delen norrlänningar. Avstånden för norrlänningar är som regel långa, vart man än skall åka. Men en anstalt i landsdelen måste ändå ligga närmare till för norrlänningar än en anstalt längre söderut. Ulriksfors har också ett eget besökshotell — det lär ha varit det första 135 värden i landet — med elva rum, där anhöriga kan bo med intagna från fredag kväll till måndag morgon för en kostnad av 5 kr. per natt. Ulriksfors har stor valfrihet när det gäller intagnas arbete celler utbildning. Vill en intagen jobba utomhus, kan han göra det i anstaltens skogsenhet, ett samarrangemang med Norrskog. Vill man arbeta inomhus, kan man göra det i den produktion som anstalten har kontrakterad med Nyckelhus. Nyligen har kontrakt tecknats om produktion av ytterligare 50 hus, ett arbete som räcker för ungefär tre kvarts år. Vill man studera på Ulriksfors eller yrkesutbilda sig inom de mekaniska yrkena, så finns det en ny AMU-verkstad i anslutning till anstalten. För fritidsverksamheten är det också hyggligt sörjt. Anstalten har badplats, golfbana, fotbollsplan. ishockeybana, ja, t.o.m. ett biljardrum. I propositionen motiverade regeringen en nedläggning också med att anstalten byggnadsmässigt är i särskilt dåligt skick. Mot detta kan anföras att anstalten under de senaste åren rustats upp för drygt 2 milj.kr. Helt nyligen har nya fina personalutrymmen blivit klara. I dessa återstod endast möblering när regeringen fattade sitt beslut om att lägga ned anstalten. En personalbastu lär ha tagits i bruk I dagarna. Ny mathiss och en köksombyggnad blev klara kort tid före regeringens nedläggningsbeslut. Den del av anstalten som är i behov av upprustning är bostadsdelen, men problemen där är mest orsakade av att man tvingades tränga samman alla intagna i en avdelning efter den platsinskränkning som gjordes 1975. Mot denna bakgrund har vi socialdemokrater i justitieutskottet funnit — särskilt med beaktande av de regionalpolitiska effekter en nedläggning skulle få och med beaktande av att Ulriksfors är den enda riksanstalten i övre Norrland — att anstalten bör få bestå, men med ett till 40 reducerat platsantal. Minskningen av platsantalet bör kunna genomföras ungefär vid den tidpunkt — om nu denna är menad litet framåt i tiden — då de borgerliga har för avsikt att göra en nedläggning. Före den tidpunkten bör en upprustning av bostadsutrymmena utan större kostnader också kunna ske.

Herr talman! När det gäller häktet i Östersund kan jag inte gå i svaromål om motivet till det här förslaget. Som herr Nygren säger bör departementschefen själv svara på det. En sak är dock definitivt klar och det är att häktet i Östersund inte skall läggas ned. Det är säkert inte vilja - Nr 130 att centralisera häktesverksamheten som har varit motivet för detta. Torsdagen den Det är mycket, herr Nygren, som talar för att Ulriksfors skall behållas 12 maj 1977 som öppen riksanstalt. Jag vill inte alls bestrida det. Om det fanns un sn derlag för att ha anstalterna kvar skulle jag inte vilja lägga ned en enda — Anslag till kriminalav dem, men nu finns det inte underlag för hur många kriminalvårds — vården platser och hur många kriminalvårdsanstalter som helst. Eu antal måste bort nu och vtterligare ett antal kommer säkert att läggas ned då arbetsgruppen har slutfört sitt arbete. Det är klart att man kan finna argument för att just Ulriksfors skall behållas men när man sedan kommer till nästa anstalt så är situationen likadan där. Ingenstans är en sådan här operation populär eftersom de anställda drabbas. Men allt kommer att göras för att de skall få annat arbete. Regeringen har här visat sitt stora ansvar för de anställda genom att uppdra åt arbetsmarknadsstyrelsen att klara av den här frågan på bästa sätt, och därtill vill utskottet ge en längre respit än den som regeringen ger för att över huvud taget möjliggöra det här arbetet. Om det skall bli 1979, 1980, 1981 elter 1982 som den här operationen verkställs kan man i nuläget inte förutsäga. Dei har upplysts från departementet och kriminalvårdsstyrelsen att det inte alls är så lätt att dirigera dömda personer till Ulriksfors. Jag fick den upplysningen i dag. Många hittar på alla möjliga knep för att slippa komma dit, därför att det är så långt hemifrån. Det är av den anledningen som det i propositionen sägs att anstalten från kriminalvårdssynpunkt inte är bra belägen. Sedan kan anstalten helt säkert användas för annat ändamål och därigenom ge sysselsättning åt de flesta av de anställda, men det blir som sagt regeringens och arbetsmarknadsstyrelsens sak att klara av detta. När jag nu i alla fall har ordet måste jag fråga om herr Nygren menar alt vi skall ha flera kriminalvårdsplatser än vad som behövs. Den frågan är inte oväsentlig I detta sammanhang.

Herr talman! Herr Polstam hade egentligen bara ett besked att ge. Han visste vad som inte var orsaken till att häktet i Östersund enligt regeringens beslut skall läggas ned: det var inte centraliseringssträvanden. Då får man alltså välja bland övriga motiv. Hela utskouetr har klart och tydligt uttalat att det är nödvändigt att göra inskränkningar i platsantalet och säkert också i antalet anstalter. Men vi har samtidigt sagt - och om det var vi i stort sett eniga innan herr Polstams parti kom in i regeringen — att vi skulle försöka ta alla hänsyn när det gällde sådana här operationer inom det inre stödområdet. Men nu har centern gått samman med övriga borgerliga partier och tydligen glömt vad centern uttalade om dessa hänsyn innan man kom i regeringsställning. Det finns e» anstalt i den övre halvan av Sverige, herr Polstam. Det är den vi socialdemokrater menar att övre Norrland bör få ha kvar. Så 137 värden enkelt är det med det motivet! Jag vill också påminna om att vi i vårt ställningstagande tagit stor hänsyn till regionalpolitiska skäl. Det borde väl inte centern helt ha glömt bort! Herr Polstam säger nu att enligt de borgerligas åsikt också regeringen skulle vara ansvarig. Men i utskotutsmajoritetens skrivning finns inte regeringen noterad som ansvarig. Där talas det om arbetsmarknadsmyndigheterna, den personalnämnd som skall omplacera de anställda, osv. Vi har uttalat att den här frågan måste vara av sådan dignitet att regeringen tillsammans med arbetsmarknadsmyndigheterna skall ha ansvaret för den. Också på den punkten skiljer sig våra uppfattningar. Herr Polstam visste bara att de borgerliga ville ha längre respittid, som det hette - om anstalten skulle läggas ned 1978. 1979, 1980 och 1981 kunde han inte säga. Låg mit av detta åtminstone dra den positiva slutsatsen att Ulriksfors inte skall läggas ned 1977, att man från borgerligt håll åtminstone vill ha den kvar ett halvt år. Det är den enda slutsats jag kan dra av herr Polstams uttalande.
Herr talman! För att ta den sista frågan först, kan anstalten inte gärna läggas ned förrän vid den tidpunkt som anges i propositionen, nämligen senast den 30 juni 1979. Det är väl ingen som har trott att man kommer att göra några försök att lägga ned anstalten före den tiden. Men jag har redovisat vad jag tror att en sådan respittid kan gå ut på. Även regeringen är beredd att ta ansvaret för de anställda i Ulriksfors. herr Nygren. Det står i utskottsbetänkandet, det har jag också sagt i debatten och det vidhåller jag. Sedan sade herr Nygren att Ulriksfors skulle vara den enda anstalten i övre Norrland. Jag vet faktiskt inte var gränsen går mellan övre och nedre Norrland, men det finns en stuten kriminalvårdsanstalt i Härnösand och en öppen kriminalvårdsanstalt i Viskan, och de platserna räknar jag i varje fall till Norrland. Den öppna anstalten i Viskan har en väldigt låg beläggning och är kanske därför också i farozonen för indragning, det får vi inte glömma bort. Den gamla regeringen ville ofta dra in platser på kriminalvårdsanstalterna. Jag minns mycket väl att herr Nygren då var en av förespråkarna för regeringsförslagen. Men det är han inte nu längre.
Herr talman! Nu måste jag, herr Polstam, läsa innantill ur budgetpropositionen. Där står nämligen att regeringen har beslutat att lägga ned anstalten i Ulriksfors ”så snart som möjligt, dock senast den 30 juni 1979”. Det kan betyda att så fort riksdagens beslut har fattats kan nedläggningen påbörjas. Jag trodde att herr Polstam hade läst detta och förstått att så nära låg hotet mot Ulriksfors. För att förenkla detta med geografin sade jag i mitt förra inlägg att Ulriksfors var den enda anstalten i den övre halvan av Sverige.

till fritidssysselsättning, till att ta emot anhöriga och låta dem = vården bo över osv. Det är de motiven vi har haft för vårt ställningstagande.

Beslutet kom som cen chock för mitt hemlän. Ingen visste någonting i förväg. De anställda fick via massmedia beskedet att de skulle mista sitt arbete och sin försörjning. Regeringsbeslutet fattades en vecka innan medbestämmandelagen skulle träda i kraft, utan samråd med eller information till de anställda. Undra på att stämningen var och fortfarande är både förbittrad och förvirrad. Jämtlands län skulle bli helt utan kriminalvårdsinrättningar och de intagna skulle hänvisas till allmänna häktet i Härnösand, beläget 25 mil från Östersund. Strömsunds kommun, där Ulriksfors ligger, har mycket svåra sysselsättningsproblem, och nedläggningshotet är ett mycket hårt slag mot kommunen. Ulriksfors är en riksanstalt. Vissa enheter är nyrenoverade, andra I något sämre skick men fullt jämförliga med många andra anstalter. Bara för något år sedan rustades anstalten upp för 2,5 milj.kr. Läggs anstalten ned är detta bortkastade pengar. Om riksdagen röstar med den socialdemokratiska reservationen kan anstalten räddas. Den borgerliga utskottsmajoriteten vill lägga ned den. När det gäller häktet i Östersund, som är nytt och i utmärkt skick, har de borgerliga ledamöterna av utskottet gått oss motionärer ganska långt till mötes. Men de föreslår tyvärr en viss reducering av antalet platser, vilken de socialdemokratiska reservanterna och vi motionärer anser obefogad. Personalorganisationerna och företrädare för de båda kommunerna Strömsund och Östersund har bearbetat både regeringen och utskottet för att få detta olyckliga beslut omprövat. Jag och mina medmotionärer har krävt samma sak i vår riksdagsmotion. Vi känner tillfredsställelse över alt de socialdemokratiska ledamöterna av justitieutskottet ställer upp bakom våra krav. Visserligen föreslår man att platsantalet vid Ulriksfors skall reduceras något, men detta får vi acceptera med hänsyn till omständigheterna. Vi skall strax voötera i detta för oss så viktiga ärende. Jag hoppas i första hand att våra två centerpartister på Jämtlandsbänken ställer upp för att Ulriksforsanstalten skall vara kvar och för att häktet i Östersund 139 140 bevaras i befintligt skick genom att rösta för de socialdemokratiska reservalionerna. Dessutom hoppas jag att ytterligare några fler borgerliga ledamöter stöder dessa reservationer och därmed också personalens krav på fortsatt trygg sysselsättning. Herr talman! Jag vrkar bifall till de båda reservationerna.

Herr talman! I det betänkande från justitieutskottet som nu behandlas skriver utskottet beträffande kriminalvårdsanstalten i Ulriksfors att det med hänsyn till situationen på arbetsmarknaden i kommunen kan visa sig svårt att bereda de sysselsatta annan anställning inom den utsatta tiden. Därför bör det vara möjligt att dröja med nedläggningen ytterligare för att på så sätt ta största möjliga hänsyn will personalen. Jag förutsätter därvid att det måste gälla ett par tre år, med hänsyn till den ålderssituation som råder på anstalten. Ett uppskjutande av nedläggningen fram till 1982 måste anses vara det rimliga beskedet i detta avscende. I avvaktan på nedläggningen bör det också undersökas om det kan vara möjligt att utnyttja anstalten för annan verksamhet. Jag vill gärna säga att utskottet har visat sig förstå de stora problem som uppstår i Strömsunds kommun. En ytterligare fördröjning gör na " turligtvis nedläggningen mjukare. Men med tanke på de mycket stora sysselsättningssvårigheter som råder i Strömsunds kommun, vilka också påpekas i reservationen 2, och med hänsyn till den besvärliga ekonomiska situation som kommunen har hamnat i borde det vara rimligt att behålla Ulriksforsanstalten, i varje fall i den krympta volym som förordas i reservationen. När den socvialdemokratiska regeringen beslöt sig för att lägga ned denna anstalt, framförde centerpartisterna på Jämtlandsbänken ungefär de argument som nu återfinns i reservationen. Jag har inte för avsikt att upprepa dem. Jag anser dock att dessa argument äger precis samma giltighet nu som för ett och ett halvt år sedan. Med hänsyn till detta vill jag meddela kammaren att jag avser att rösta på reservationen 2.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 29 behandlas en fråga som har cn vidare betydelse än vad som framgår av betänkandet. Jag syftar på utskottets behandling av kriminalvårdsanstalten Skenäs, där 24 platser föreslås bli nedlagda. Utskottet refererar till en uppvaktning från anstalten. varvid framförts önskemålet att man även om 24 platser dras in bör få behålla samtliga tre paviljonger och hela personalen. Vårdarbetet och den mycket framgångsrika yrkesutbildningen skulle då kunna bedrivas i mindre grupper. Detta vill dock inte utskottet tillstyrka i nuvarande ekonomiska läge, enär en sådan lösning anses innebära av sevärt större personaltäthet än på andra anstalter.

Om man bortser från allt detta kan man givetvis åberopa det ekonomiska läget och säga att det skulle bli större personaltäthet än på andra anstalter. Men man kan naturligtvis inte se denna fråga enbart utifrån hur stor beläggning anstalten har. Man måste se den i förhållande till vad man vill uppnå inom kriminalvården. Jag vill citera ett avsnitt ur anstaltsledningens informationsskrivelse: ”Skenäs ir den enda öppna riksanstalt i Sverige för unga och den enda öppna riksanstalt som kan erbjuda utbildning. Skenäs är av tradition en utbildningsanstalt, och anstalten har varit en föregångare då det gällt att integrera utbildningen med samhällets utbildningsresurser i övrigt. Ywuerligare eu steg i denna riktning är att AMS/SÖ fom 1977-07-01 övertar huvudmannaskapet för utbildningen.” Här pågår alltså en verksamhet som har positiva effekter när det gäller att hjälpa de intagna att komma ut i utbildning och arbetsliv. För att kunna fullfölja ev påbörjat arbete måste viss personalstyrka behållas. Det är allvarligt om man bara genom att åberopa ”det nuvarande ekonomiska läget” raserar ett påbörjat positivt arbete på detta område. Det finns f. ö. också skäl att påtala brister i handläggningen av detta ärende, brister i kommunikationerna mellan regeringen och kriminalvårdsstyrelsen men framför allt i fråga om kontakterna med de berörda vid anstalten. Herr Polstams beklaganden av nedläggningen av en avdelning vid Skenäs må vara hur ärligt menade som helst men är ändå inte mycket värda, när utskottet går emot kravet från anstalten. Det är beklagligt att utskottet inte tagit fasta på de synpunkter som framfördes vid uppvaktningen från Skeniisanstalten. Vänsterpartiet kommunisterna har av kända skäl inte kunnat få sina synpunkter fogade till utskottets betänkande. Jag ber därför, herr talman, att få framställa ett yrkande som har utdelats till kammarens ledamöter.

Herr talman! Herr Berndtson säger att utskottet inte har någon posiuv 141 inställning till eller positiv beskrivning av situationen på Skenäs. Jag vill åberopa vad utskottet skriver på s. 10: sitt betänkande: ”Vårdarbetet och den mycket framgångsrika yrkesutbildningen skulle då kunna bedrivas i mindre grupper.” Det är en mycket positiv beskrivning av verksamheten på Skenäs. Jag framförde också i mitt anförande att man ser mycket positivt på den verksamhet som bedrivs på Skenäs. Sedan kan man naturligtvis med ett beklagande säga att man måste lägga ned och att andra uttalanden inte är mycket värda. Men vi har tyvärr inte något val. Beläggningen är inte tillräcklig för att man skall kunna hålla paviljongen öppen. Därför måste man ta det sorgliga steget. Om man ändå skulle kunna hålla paviljongen öppen kan man där arbeta i mindre grupper, och då har man ändå fålt en positiv effekt av nedläggningen.
Herr talman! Den cxemplifiering som jag gjorde av det positiva i den utbildning som bedrivs saknas i utskottets uppräkning. Om man tar med den uppräkningen talar den emot det ställningstagande som utskottet gör. Just den verksamhet som bedrivs på Skenäsanstalten och som jag har försökt beskriva visar att vi har en positiv linje i kriminalvården som man bör slå vakt om. Det räcker inte att bara tala om det samhällsekonomiska läget eller det antal platser som är belagda, eftersom det därmed finns risk: att man rasecrar en mycket positiv strävan I det kriminalpolitiska sammanhanget. Det tycker jag att utskottet borde ha tagit fasta på.
Herr talman! Jag vill bara tillägga att den paviljong som skall läggas ned står kvar även efter ett nedläggningsbeslut. Verksamheten kan återupptas vilken dag som helst. Det krävs bara att det blir tillräckligt underlag för att belägga den.
Herr talman! Om denna utbildningsverksamhet har raserats under tiden torde det vara svårt att återuppta den igen. Det är där faran ligger.

Herr talman! Jag har för avsikt att fortsätta debatten om de kvinnliga internerna. Hinseberg är som nämnts den enda riksanstalten för kvinnor. Dit kommer kvinnor från alla delar av landet oavsett brott och ålder. Möjligheterna att bli placerad på lokalanstalt är mycket små av den enda anledningen att de kvinnliga interna är för få, eller kort och gott att de är kvinnor. Att kvinnor inte har lika rätt till kriminalvård som män Nr 130 betyder också att kvinnor inte har likhet inför lagen. Jag har tagit upp Torsdagen den . detta problem i min motion nr 633. Utskottet har beskrivit de planer 12 maj 1977 som nu finns på att öka kvinnors likhet inför lagen. Men medden nu-—— varande utbyggnadstakten av platser på lokalanstalter kommer det att — Anslag till kriminaldröja länge innan kvinnor har likhet inför lagen. Det är därför angeläget — vården med en starkare påtryckning från riksdagens sida. Jag har också i motionen krävt en utredning om de kvinnliga internernas sociala situation. Det finns all anledning att befara att den är långt sämre än de flesta manligas. Därför kanske det behövs särskilda åtgärder. Kvinnor utgör sällan toppen i den kriminella världen och utnyttjas därför hänsynslöst av de starkare. Det finns också anledning befara att det förekommer sexuella övergrepp mot de brottsligt belastade kvinnorna, och det är övergrepp som sällan kommer i statistiken. De kvinnliga internernas män sitter i de flesta fall också inne. Det betyder att det inte finns någon som kan ta hand om hem och barn under fängelsetiden. När kvinnorna sedan kommer ut får de ofta börja från början, och det kan vara nog så svårt. Det är inte heller ovanligt att de kvinnliga internerna har mist vårdnaden om sina barn. Jag tillhör nu inte dem som brukar hylla myten om den goda modern, men för många av de här tjejerna är modersrollen den enda socialt accepterade roll de har. Deras barn kan också vara de enda som de någonsin får en mänsklig kontakt med. I dessa fall är en förlust av vårdnaden om barnen hårdare än i andra. Au det bara finns ett enda kvinnofängelse betyder också att de interner som kommer långväga ifrån har få besök och har svårt att hålla kontakten med hemorten. Det blir därmed också svårare att förbereda frigivningen. Det är också svårare att ordna ett varierat utbud av arbetsmarknadsutbildning. Det finns nu ingen sådan på Hinsceberg. Kvinnliga interner har också tidigare haft det mycket svårt att få sina villkor uppmärksammade. För ungefär fem år sedan hungerstrejkade de i sympati med internerna på Hall. Den hungerstrejken kommenterades i en del tidningar som en bantningsaktion. Detta säger en del om de attityder de kvinnliga internerna har haft att arbeta mot. Det är också av den anledningen värdefullt med en utredning om deras situation. Herr talman! Jag yrkar med denna motivering bifall till min motion 633.

Herr talman! Jag önskar bara till protokollet få en rättelse av herr Stjernströms uppgift om att en socialdemokratisk regering skulle ha lagt förslag om nedläggning av Ulriksfors. Det har den inte gjort. Jag vill däremot med stor tillfredsställelse notera att herr Stjernström kommer att stödja reservationen. Jag hoppas att han får sällskap med tillräckligt många för att vi skall kunna rädda Ulriksforsanstalten, den enda i övre halvan av Sverige. | 143 värden
Herr talman! Tyvärr är det på det sättet att herr Nygren inte alltid lyssnar så noggrant. Jag sade inte att man hade lagt förslag om att lägga ner anstalten, men man hade den avsikten. Det framstår mycket klart för oss jämtar, som den gången för ett och ett halvt år sedan slogs för den här anstalten. Då hade vi ingen hjälp av herr Nygren, som i dag försöker framställa sig som en hjähe. Han är dess värre inte det. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. värden den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! När man från statens sida har tagit upp frågor om stöd till samerna och deras kultur. har de enskilda frågorna inte alltid behandlats i ett större sammanhang. De insatser som gjorts har sällan satts i relation till den samiska folkgruppens samlade önskemål och behov. Man har med andra ord saknat en statlig samepolitik, som tar hänsyn till den samiska minoritetens livsvillkor inom alla samhällsområden. Med det samlade program av insatser för samerna som riksdagen nu skall fatta beslut om förändras denna bild. Vi får en statlig samepolitik. som kommer till klart uttryck i regeringens proposition, i kulturutskottets betänkande och i yttranden från konstitutions-. social-, utbildnings-, jordbruks och arbetsmarknadsutskotten. Samerna utgör i Sverige en etnisk minoritet, som i egenskap av ursprunglig befolkning i sitt eget land intar en särskild ställning. Målen lör samhällets insatser för den samiska minoriteten skall ha sin utgångspunkt i de mål som slagits fast för landets minoritetspolitik i stort, nämligen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Samtidigt innebär den grund 150 läggande uppfattningen om samernas särskilda ställning att man vid utbyggnaden av samhällets stöd till samekulturen måste ge utrymme även åt andra bedömningar än dem som kan göras beträffande övriga minoritetsgrupper i det svenska samhället. Detta är den principiella utgångspunkten för regeringens samlade insatser för samerna och deras kultur. De åtgärder som sätts in, både på kort och på lång sikt, skall bidra till en bestående kulturell och ekonomisk trygghet för den samiska folkgruppen. Detta förutsätter i sin tur eu nära samarbete med samerna själva och med deras organisationer. Samernas önskemål och krav skall tjäna som riktmärke för de framtida statliga insatserna. Redan kommande budgetår vidtas en rad åtgärder inom områden som sysselsättning, allmänkulturell verksamhet, utbildning och organisationsliv. Förslagen är kända, men jag vill ändå nämna några av dem. En tjänst som konsulent för sysselsättningsfrågor inrättas. Genom ett särskilt anslag tillförs de samiska organisationerna, och då även de lokala sameföreningarna, direkt ekonomiskt stöd för sin verksamhet. Utgivningen av tidningen Samefolket garanteras. Två tjänster inrättas med inriktning på samiskt språk och kultur. Medel tillkommer för ytterligare en sameslöjdskonsulent. De samiska frågorna får en starkare ställning inom hela utbildningssystemet. Dessa och andra åtgärder vidtas alltså omedelbart. Men regeringens förslag till samepolitiskt program innehåller också annat som kanske får ännu större betydelse. Sedan riksdagen i dag fattat beslut i dessa frågor, finns klart angivna riktlinjer för stöd till samiska näringar och sysselsättning inom sameområdena, för stöd till samisk kulturell verksamhet och stöd till samernas organisationer samt för insatser för samisk utbildning. Dessa riktlinjer anger ramarna för hur de samiska intressena skall tillgodoses inom olika samhällsområden. Sedan gäller det att samordna de statliga insatserna och följa utvecklingen så att de åtgärder som vidtas verkligen förbättrar de samiska minoriteternas hivsvillkor. Regeringen kommer därför att tillsätta en permanent arbetsgrupp för samefrågor. Gruppen skall inrikta sig på att söka lösa frågor som berör skilda samhällsområden, t.ex. frågor om samiska näringar och sysselsättning inom sameområdena och fortsatt utveckling av en utbildningsväg för samerna. De samefrågor som griper över departements och myndighetsgränserna kan härigenom få en effektivare beredning. Arbetsgruppen kommer att knytas till utbildningsdepartementet. Den skall regelbundet överlägga med samerna och samernas organisationer i de frågor som tas upp. Jag tror att inrättandet av arbetsgruppen kommer att få mycket stor betydelse. Gruppen får möjlighet att skaffa sig en överblick över samefrågorna på ett sätt som måste gagna samerna. Samernas organisationer har ju också uttryckt sin tillfredsställelse över att man får ett organ som närmare kan konkretisera statens samepolitik. Vad vi nu ser framför oss är ett fruktbärande samarbete och samspel mellan regeringens arbetsgrupp och representanter för samerna och deras organisationer. Det gemensamma målet måste vara att skapa garantier för den samiska minoritetens fortsatta existens och livskraft. Samerna är i Sverige en liten folkgrupp, enligt sameutredningens studier mellan 15 000 och 17 000 personer. Man måste därför ställa särskilt stora krav på samhällsinsatser, både statliga och kommunala, för att samerna skall kunna uppleva en verklig jämlikhet och valfrihet i sin egenskap av etnisk minoritet i det svenska samhället. I det redovisade regeringsprogrammet har sådana insatser prioriterats som syftar till att stödja samernas egna organisationer och institutioner och till att förstärka samernas eget kulturarbete i vidaste bemärkelse. En viktig hörnsten i den statliga samepolitiken är således att på olika sätt verka för att samerna själva kan hävda sina intressen och rättmätiga krav inom skilda områden. Det är också viktigt att framhålla betydelsen av en ständig samverkan mellan samerna och majoritetsbefolkningen. Denna samverkan måste bygga på ömsesidig respekt för kulturarv och kulturell identitet. Inom alla delar av samhällslivet måste vi finna det helt naturligt att stödja samernas strävanden. Detta krav är en nödvändig konsekvens av samebefolkningens ställning som ursprunglig befolkning och etnisk minoritet 1 Sverige.

Herr talman! Propositionen 1976/77:80 om insatser för samerna innebär liksom det betänkande vi nu behandlar i stora stycken viktiga markeringar av etniska minoriteters rättigheter och möjligheter att hävda sin egen kultur. I den motion som från vpk-håll har väckts i samband med propositionen har därför bara ett antal detaljfrågor tagits upp. men det är enligt vår uppfattning detaljer där det är viktigt att det görs prioriteringar. Vad det först och främst gäller är samernas rätt till sitt språk. Om också kommande generationer skall kunna hävda den rätten, är det nödvändigt att samebarnen nu får sin första undervisning på sitt modersmål. så att de kan både läsa och skriva samiska innan de får undervisning i svenska, samebarnens andra språk. Utskottets skrivging med anledning av vårt yrkande i det här stycket uttrycker liksom propositionen en allmänt välvillig inställning. Man säger på båda ställena att ”man i princip bör eftersträva inslag av samiskt språk och kultur på alla utbildningsstadier” och man vill åstadkomma ”reella möjligheter för de samiska eleverna att ta del av och utveckla det samiska språket och andra samiska kulturinslag”. Men 1 utskottets skrivning, liksom i propositionen, saknas ett stillningstagande för samiskan som första undervisningsspråk. Det måste enligt vår mening finnas möjlighet för samebarn att under de tre första läsåren — eller kanske i förskolan och under de två första skolåren —- undervisas på samiska, att med andra ord bli tvåspråkiga i stället för halvspråkiga. | Av undersökningar som gjorts, nu senast av sameutredningen. framgår att det på många platser i Sverige finns underlag för klasser med samiska som undervisningsspråk och svenska som andra språk. Därtill krävs givetvis lärare som kan undervisa på samiska. I motionen 1975/76:1501, som också behandlas i detta betänkande, framhålls starkt behovet av att det utbildas lärare med samiska som modersmål för olika nivåer i utbildningen. De synpunkter som där framförs är beaktansvärda. Jag nöjer mig av formella skäl med att yrka bifall till yrkandet 1 i det här avseendet i motionen 1448. Beträffande vrkandet 3 i motionen 1448 säger utskottet att det är för tidigt att nu bilda sig en uppfattning om behovet av det slags garantier som vi motionärer vill ha för Sameslöjd och Material AB:s verksamhet. Det är riktigt att företaget kommit till stånd tack vare bidrag från anslaget Särskilda stödåtgärder i glesbygder. Vad det nu enligt vår mening handlar om är att genom statliga garantier och särskilt stöd ge det här företaget en fast grund och en trygghet för den fortsatta verksamheten och en möjlighet att satsa på kvalitet, inte minst. Utan verklig trygghet för verksamhetens framtid kan det bli så att man tvingas satsa på lättsålda produkter i stället för på sameslöjdens traditioner och på nyskapande. Detta med garantier för den här verksamheten är f. ö. ingenting speciellt när det gäller satsningen på samernas intressen. Samernas folkhögskola får — och det är helt riktigt — sitt driftunderskott täckt, och det borde inte vara märkligare att instifta garantier av samma slag för den verksamhet det här är fråga om.

Vi framhåller i motionen att frågan om samernas inflytande och möjligheter till påverkan av utvecklingen i de kommuner där samerna bor är en mycket viktig fråga. Konstitutionsutskottets yttrande, som kulturutskottet ansluter sig till, uttrycker en mycket avvaktande inställning i stället för det positiva yttrande som vi begär i vår motion. ”En ytterst angelägen fråga som inte uttryckligen behandlas i propositionen är samernas inflytande på för samerna betydelsefulla frågor regionalt och lokalt inom kommunerna. Även om samerna utgör en betydelsefull del numerärt inom kommunerna inom det samiska bosättningsområdet har det visat sig vara mycket svårt för samer att få inflytande inom de traditionella partierna. I några kommuner har särskilda samelistor lanserats i kommunalvalen men endast i Jokkmokks kommun har samerna representation i kommunfullmäktige genom partiet Samernas Väl. I propositionen förutsätts att arbetsgruppen skall ha kontakter bla på lokal nivå. SSR utläser av detta att sådana kontakter skall tas med kommuner. SSR vill här peka på nödvändigheten av att olika förslag och lösningar prövas för att säkerställa ett institutionaliserat samiskt inflytande på kommunal nivå. Olika lösningar kan här tänkas och SSR vill understryka att nyskapade former för kontakter mellan kommun och den samiska befolkningen inom kommunen bör kunna prövas.” Det måste, herr talman. sägas vara ott rimligt krav från samernas sida att för dem viktiga frågor blir behandlade i samråd mellan dem och kommunerna. Den fvsiska riksplaneringen och skolfrågorna är exempel på sådana frågor. Jag vill också betona att ett bifall till motionsyrkandet inte på något sätt träder den kommunala självstyrelsen för när. I min hemkommun Kiruna finns sedan sex år ett samrådsorgan av det slag vi föreslår. Arbetsformerna för det här organet håller på att ses över, och nyligen har kommunen och samerna kommit överens om att en arbetsgrupp skall bildas för att föra frågorna vidare mellan samrådsorganets sammanträden. Det har i Kiruna visat sig att samrådsgruppen har stor betydelse. Vi finner anledning understryka att riksdagen nu inte bara beaktar viktiga kontaktfrågor på central nivå. utan att man också ser till att det som diskuteras centralt kan föras ut på det lokala planet i kommunerna. Annars finns det en uppenbar risk för att det uppstår ett glapp mellan vad som beslutas centralt och den nivå där besluten skall komma till praktiskt genomförande.

Herr talman! Kulturutskottet är i sitt betänkande om insatser för samerna enigt. Utskottet ansluter sig på alla punkter till förslagen i propositionen 1976/77:80, som utbildningsministern har kortfattat redogjort för. Utskottet har på några punkter gjort vissa markeringar. som jag skall rikta kammarens uppmärksamhet på, men först vill jag betona att de åtgärder som vi nu beslutar om inte innebär garantier för den samiska kulturens bestånd. I det avseendet är jag kanske litet mera pessimistisk än vad utbildningsministern verkade vara i sitt inlägg. Den traditionella samiska kulturen är nämligen på många sätt allvarligt hotad. Det sägs i sameutredningen att en avgörande förutsättning för den samiska kulturens fortbestånd är att rennäringen kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få sin utkomst av rennäringen eller på annat sätt inom samernas traditionella bosättningsområde. Propositionen och utskottets betänkande ger sin anslutning till denna uppfattning, men det är då värt att erinra om att antalet renskötande samer har minskat och nu utgör en rätt liten minoritet av den samiska befolkningen. Vidare bör man vara medveten om att rennäringen under senare år förändrat karaktär och att de renskötande samernas livsmönster är ganska radikalt förändrat. Ackjan har ersatts med snöskotern. En stor del av renarna fraktas på lastbilar vid flyttningar. Kommunikationsradion har blivit ett värdefullt hjälpmedel. Plasten ersätter delvis traditionella materiel i lasson och andra genuina sameredskap. De flesta av dessa förändringar har förbättrat arbetsvillkoren i det synnerligen strävsamma arbete som renskötseln innebär. Av det skälet har vi all anledning att hälsa förändringarna med tillfredsställelse. Samerna har rätt till en bättre arbetsmiljö på samma sätt som andra yrkesgrupper. Men det är självklart att sådana drastiska förändringar av arbetslivet starkt påverkar den samiska kulturen. Det måste vi vara medvetna om. Detta förhållande stärker också behovet av stöd för den samiska kulturen. Utskottet har funnit det angeläget att framhålla att rennäringen inte är den enda grunden för den samiska kulturen. Som motiv för ett stöd till samiskt språk och samisk kultur kan anföras att detta är av betydelse även för samer som inte får sin utkomst inom rennäringen och som inte bor inom samernas bosättningsområde. De insatser som riksdagen nu beslutar om berör en rad områden, och det vittnar också kulturutskottets betänkande om; som utbildningsministern sade har till detta fogats yttranden av en rad andra utskott. Syftet med de föreslagna insatserna är att ge stöd åt samernas egna strävanden att bevara och utveckla den samiska kulturen. Det betonas såväl i propositionen som i utskottets betänkande att insatserna bör göras i nära samarbete med samerna och deras organisationer. så att stödet anpassas till den övriga sam hällsutvecklingen och till samernas cgna öÖnskemål. Som jag nyss har sagt ansluter sig utskottet till förslagen i propositionen men gör några markeringar. Utöver vad jag redan har nämnt beträffande vikten av att beakta de icke renägande samernas intressen och behov vill jag peka på utskottets skrivning angående eventucll nedläggning av sameskolorna. Utbildningsutskottet har funnit skäl att i sitt yttrande ange som en förutsättning för sin anslutning till propositionens uttalande i detta hänseende att samernas företrädare kommer att vara öppna för att man som alternativ till nedläggning av en sameskola prövar nya Organisatoriska lösningar på lokalplanet. Kulturutskottet instämmer i detta. Vidare har kulturutskottet beträffande sameslöjden anfört att det är betydelsefullt att samarbetet på slöjdområdet. främst då med den organiserade hemslöjdsrörelsen. kan vidareutvecklas. Jag vill så göra några kommentarer till fru Marklunds inlägg. Hon sade att motionerna — det är bara tre som har väckts i det här sammanhanget — rör detaljfrågor, och det iär väl riktigt. Fru Marklund talade om samernas rätt till sitt språk. Hon tyckte att utskottet var allmänt välvilligt men inte sade så mycket konkret. Kulturutskottet ansluter sig på den här punkten helt till utbildningsutskottets yttrande. som jag tycker är ganska utförligt. Där hänvisas till lärarbristen som ett motiv för att man inte fullt ut kan tillmötesgå de krav som ställs i motionerna. Utbildningsutskottet hänvisar också ull riksdagens nyligen fattade beslut beträffande hemspråksundervisningen. Jag vill ansluta mig till vad utbildningsutskottet har sagt på de punkterna; jag tror att det är ett rätt bra svar på de motioner som berör det ämnet. Frågan om garantier för Sameslöjd och Material AB har arbetsmarknadsutskottet behandlat och sagt att det är för tidigt att nu ta ställning till behovet av insatser för det här nystartade företaget. Men utskottet säger vidare att frågan om ytterligare stöd till företaget får prövas efter initiativ som tas av samerna själva. Dev är också helt i linje med den allmänna samepolitik som vi nu talar om, nämligen att samerna själva skall ha et stort inflytande på de åtgärder som vidtas. När det gäller förslaget om kommunala samrådsgrupper har kulturutskottet anslutit sig till konstitutionsutskottiets vtitrande. Fru Marklund tycker att det är för avvaktande när man säger att det inte föreligger några hinder för att i kommunerna bilda sådana samrådsgrupper. Men fru Marklund hänvisar till ett utmärkt exempel, såvitt jag förstår, när hon talar om sin hemkommun Kiruna, där man tydligen, för att bredda den kommunala demokratin. har funnit det motiverat att bilda en sådan här samrådsgrupp. Det ligger ju i vårt intresse allmänt sett att bredda den kommunala demokratin och låta alla grupper få komma till tals. Då är väl detta en väg som många kommuner kan ha anledning att välja. Men det vore fel om riksdag och regering skulle föreskriva kommunerna just den lösningen. Det är ju det konstitutionsutskottet säger när man hänvisar till den kommunala självstyrelsen i detta sammanhang. Med dessa korta kommentarer till motionsyrkandena vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I såväl propositionen som kulturutskottets betänkande fastslås att en avgörande förutsättning för den samiska kulturens fortbestånd är att rennäringen kan fortleva som samisk näring och att ett rimligt antal samer i framtiden kan få sin utkomst inom rennäringen eller på annat sätt inom det geografiska bosättningsområde som av ålder har varit samernas. Detta är ev klart och riktigt konstaterande. Grundtanken bakom propositionen är också au behandla närings och kulturfrågor samt sysselsättningsfrågor i ett sammanhang, vilket är utomordentligt värdefullt. Det har även samerna själva redovisat som sitt omdöme om propositionen. När det gäller det fortsatta stödet till rennäringen har man anledning att säga några ord om samebyn som centrum inte bara för de samiska näringarna utan också för samhörighet samer emellan, innebärande även syssclsättningsfrågor och därmed också kulturfrågor i vid mening. in un I skrivelse till de utskott som berörts av propositionen har Svenska samernas riksförbund tämligen utförligt behandlat de sammanhang som Jag har nämnt. Jag skall be att få citera litet från den skrivelsen. "Från samisk utgångspunkt är det naturligt att sätta samebyn i centrum då det gäller att finna även nyskapade lösningar för närings och sysselsättningsfrågorna. Härmed anmäler sig även reformkrav i fråga om samebyns konstruktion i den mening den regleras i rennäringslagen .” Vidare säger man i skrivelsen: "Från samisk utgångspunkt är samebyn den mest samiska av alla organisationer och institutioner. Samebyn ger dessutom medlemmarna viss rättslig anknytning till sameområdet och ger därmed medlemmarna ett visst positivt minoritetsskydd. Det är härför naturligt att se samebyn som en sammanslutning, där samer kan vara medlemmar, men då också ha olika verksamheter, för sig eller i kombination: renskötsel, jakt, fiske, slöjd, turism m fl näringar. Denna fråga måste också sättas i sammanhang med sysselsättnings och befolkningsutvecklingen. Med nuvarande utveckling, som redovisas i befolkningsstudien, utförd av sameutredningen. kan för många samebyar avsevärda problem uppstå då det gäller den sociala och ekonomiska situationen. Följaktligen måste utvidgandet av medlemskretsen sättas in i ett större samiskt sammanhang. där det gäller att stärka basen för samebyn som samisk institution.

Det gäller samefonden och fondens möjligheter att bestrida anslag för olika samiska ändamål, och jag har anledning att Återigen citera den skrivelse jag nämnde: "Ytterligare ott reformkrav finns på så sätt att samerna av jämställdhetsskäl kan göra anspråk på att få lika behandling med jordbruket vad gäller kostnaderna för näringarnas rationalisering. I nuvarande läge får samerna själva betala det 40 6-iga bidrag som för jordbrukets del utgår av budgetmedel.

Det finns dock anledning att notera att samhället med detta riksdagsbeslut inte kan skilja sig från samefrågorna. I propositionen konstateras mycket riktigt att samhällets stöd till samisk kulturverksamhet i vidaste mening aldrig kan bli ”ett avslutat verk”. Jag instämmer helt i detta. De reformkrav som samerna själva fört fram I anledning av propositionen och som alltså inte nu är föremål för riksdagens behandling finns det därför anledning att senare få återkomma till. Den arbetsgrupp i regeringens kansli, som statsrådet Wikström aviserade och som fortlöpande skaft bereda samefrågor, har här redan i starten lämpliga och angelägna objekt att bearbeta. Herr talman! Jag ber härmed att få instämma i vad utskottet har sagt.

Herr talman! Som redan sagts innebär det förslag som nu ligger på kammarens bord en rad av insatser för att stärka det samiska kulturlivet. Jag avser att här stanna för ett avsnitt i utskotltsutlåtandet, nämligen stärkandet av det nordiska samarbetet. Samcefrågor är utpräglat nordiska frågor och det måste finnas organ — statliga och samiska —- för samarbete i dessa frågor. I propositionen redovisas också att Nordiska ministerrådet sedan 1975 anvisat medel till ett permanent sekretariat för Nordiska samerådet. Förhållandet är emellertid det att de medel ministerrådet anvisat icke räcker till för ett permanent sekretariat för samerådet. Det är viktigt att ministerrådet anvisar tillräckliga medel för att samerådet skall kunna upprätta det avsedda permanenta sekretariatet. Svenska samernas riksförbund har också påtalat detta i sitt remissvar till sameutredningen. Enligt informationer jag i dagarna fått är samerådets ekonomi så dålig att samerådets sekretariat inte kommer att ha medel för sin verksamhet under den resterande delen av våren. Detta är utomordentligt allvarligt och alarmerande. De mycket framåtsyftande rekommendationer som Nordiska rådet antagit i fråga om samiskt samarbete och stöd till Nordiska samerådet har inte följts upp på ett sådant sätt som det finns anledning att önska sig. För det fall att Nordiska ministerrådet inte nu kan anvisa erforderliga medel till samerådets verksamhet måste det bli en uppgift för de nationella regeringarna att gå in med direkt stöd. Från samisk sida har stöd till samerådet uttalats och i sitt remissyttrande över sameutredningens betänkande anför Svenska samernas riksförbund bl.a.: "Det för samerna själva viktigaste samarbetsorganet är samekonferensen och samerådet.

Det nordiska samarbetet är och bör vara av samordnande och kompletterande karaktär.” Det är värdefullt att detta blivit uttalat. Och det är med hänvisning till detta viktigt att samerådet kan fungera på avsett sätt. Det måste anses alarmerande att det av samerna själva utpekade för dem viktigaste gemensamma organet i dag saknar medel att bedriva den verksamhet man siktar till. De medel som avses utgå till Nordiska samerådet ur anslaget Bidrag till samisk kultur gäller inte samerådets gemensamma administration utan enbart i detta fall samerådets svenska sektion. När vi nu beslutar om ett väsentligt ökat stöd till det samiska kulturlivet är det också utomordentligt viktigt att Nordiska samerådet får erforderliga medel för sin verksamhet. Som jag inledningsvis sade är det starka band som förenar samerna i Sverige, Norge och Finland. Det är en liten folkgrupp det gäller, en liten minoritetsgrupp. Nordiska rådet har ägnat samefrågorna stor uppmirksamhet. Med hänsyn till vad jag här anfört anser jag det viktigt att regeringarna i de tre länderna gemensamt ger Nordiska samerådet erforderliga resurser för dess verksamhet. Den svenska regeringen, som i sin proposition 1976/77:80 lagt en viktig grund för den samiska kulturens utveckling och framtid, har här en viktig samordnande uppgift för att stärka och slå vakt om samerådets framtid. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få ge min anslutning till utskottets hemställan. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Frågan om den framtida alkoholpolitiken har tidigare avgjorts här i kammaren. Motiven för och betydelsen av en ökad satsning från i det här fallet skolans sida blev så genomdiskuterade vid den dagslånga debatten att jag nu inte går närmare in på den frågan. Det gäller således ett viktigt område, och skolan kan spela en positiv förebyggande roll mot de nedbrytande krafter som alkohol, narkotika och tobak utgör. Utbildningsutskottiet har vad beträffar undervisning, forskning och utvecklingsarbete valt att i särskild ordning komma till kammaren med sitt betänkande.

Så är redan fallet inom grundskolan. Föredraganden — statsrådet Mogård — har ställt sig positiv till det här relaterade förslaget. Men tyvärr följer statsrådet inte upp sin positiva syn med förslag i annat avseende än aut SÖ skall få i uppdrag att utarbeta och pröva skilda former av information i gymnasieskolan. Sedan SÖ fullgjort detta utredningsuppdrag, skulle statsrådet återkomma i frågan till regeringen. Socialdemokraternas partimotion tar upp det framlagda förslaget. Där 161 tionsinsatser på alkoholområdet I utskottet följer majoriteten upp föredragandens förslag och yrkar sålunda avslag på den socialdemokratiska partimotionen i denna del.

Herr talman! Jag hemställer om bifall till detta reservationsyrkande och hoppas det skall vinna kammarens majoritet.

Inte heller jag har sådana avsikter. Det är mera påståendet att problemet kanske är större på vissa håll, som jag vill rikta uppmärksamheten på.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

Herr talman! Anledningen till att jag har begärt ordet är utbildningsutskottets behandling av motionen 1516. I denna motion har föreslagits att statsbidrag skall utgå till verksamheten vid Lyckeboskolan i Alvastra, Ödeshög i Östergötlands län. Denna skola tar emot unga narkotika och alkoholmissbrukare. Undervisningen bygger på information och självverksamhet. Elevvård och icke lektionstid ägnas stort utrymme. Det är inte möjligt för Lyckeboskolan att gå in under de allmänna : villkor som gäller för 1. ex. folkhögskolor och på den vägen få anslag. Enligt folkhögskolestadgan äger en skola inte rätt att bestämma över mer än en vanlig skoldag för sina elever. medan cleven själv äger rätt att förfoga över sin fritid. För en rehabiliteringsverksamhet är det oundgängligen nödvändigt att inte bara övervaka utan också med fast hand gripa in i programmeringen av fritiden, ända tills den unga människan fått en någorlunda fast förankring med egna uppbyggande relationer i sitt liv. F.n. kan en sådan rehabiliteringsverksamhet på frivillig grund inte förenas med gällande principer för officiell bidragsgivning.

Kontaktpersoner finns på ett 30-tal platser i landet. Inkomsterna utgörs av insamlade medel, gåvor och kollekter från enskilda bidragsgivare och från ideella föreningar och arbetskrafter av olika slag. I dagarna har man beslutat att bygga ett nytt elevhem. Kostnaden för detta kommer att överstiga 500 000 kr. I den svåra situation vi har i dag i vårt land på narkotikafronten måste samhället på allt sätt stödja de olika verksamheter som bedrivs i förebyggande syfte. Utskottet hemställer om avslag på motionen, och jag förstår att ingenting tyvärr är att göra åt det. Men jag hyser ändå en liten förhoppning om att kunna återkomma. Utskottet har nämligen skrivit i betänkandet att frågan om eventueilt statsbidrag till Lyckeboskolan i enlighet med - motionärernas förslag får prövas i annat sammanhang. Nu skulle jag till sist vilja ställa en fråga till utskottets talesman: I vilket sammanhang har då utskottet tänkt sig att denna fråga kan behandlas?

Herr talman! Lyckeboskolan kan inte inordnas under sådana bidragsformer som gäller för enskilda vårdhem här i landet med de regler som nu är uppställda. Det bidrag som socialstyrelsen har beviljat Lyckeboskolan har gällt försöksverksamhet, och bidraget kommer enligt socialstyrelsen inte att 165 utgå längre än ytterligare ett år. Sedan är det slut. Men jag hoppas att socialstyrelsen då hittar någon annan form för bidrag än den hittillsvarande. Alla vet att det råder en väldig byråkrati i vårt land. Under januari månad inlämnade jag en motion under den allmänna motionstiden i samma syfte som med den nu aktuella. Den gick will riksdagens socialutskott, där man inte kunde hitta någon form för att behandla den. Den gick sedan till riksdagens utbildningsutskowt. Därifrån meddelades jag att man inte kunde hitta något sätt att behandla motionen. Jag ombads därför att dra in motionen och återkomma när alkoholpropositionen skulle behandlas. Det är alltså med anledning därav som jag nu gjort detta. den det ej vill röstar nej.